Fru talman! Det blir ett väldigt nyspråk från statsrådet. Man vill försämra den lokala demokratin och säger att det blir en förbättring. Låt mig vara tydlig: Jag ser ingen som helst anledning till att vi ska försämra lokala politikers inflytande över sina egna kommuner när det gäller vindkraftsutbyggnaden. Fru talman! När Boverket besökte civilutskottet frågade jag Boverkets generaldirektör om de hade något uppdrag att vägleda kommuner när det gäller att över huvud taget ta hänsyn till hur vindkraftsutbyggnaden påverkar människor som bor i närheten. Det är alltså Boverket som är regeringens expertmyndighet - ministern är ju ny på sitt ansvarsområde. Då svarade Boverket kort och gott: Nej, något sådant uppdrag har vi inte. Det är anmärkningsvärt, fru talman. Det är alltså inte bara energiministern och statsministern, som bor i Nacka, som inte vill ha vindkraft i sin närhet, som vi har hört i andra interpellationsdebatter. Det är naturligtvis väldigt många människor som påverkas av vindkraftsutbyggnaden, tyvärr negativt. Jag är för vindkraft - Moderaterna är för alla energislag. Men jag är lika mycket emot vindkraft när någon får sin livsmiljö förstörd. Vi kan se på SVT från Norrbotten till exempel hur de som bor i Pajala var positiva till vindkraft och fick sina liv förstörda. För att detta inte ska hända på fler orter, fru talman, är det väldigt viktigt att Boverket ges en instruktion av regeringen om att man ska ta psykosociala hänsyn och bullerhänsyn. Det är så vi detaljreglerar många andra områden från Boverket. De vägleder kommuner och säger: Så här får man göra. Så här får man inte göra. Det får inte vara så att regeringen har ideologiska skäl till detta. Man har ju avvecklat kärnkraft, vilket gör att en kilowattimme i Skåne nu kostar 8,50. Vi kan se att Swedbank i dag kommer med en rapport som visar att köpkraften för en tvåbarnsfamilj i Sverige i år kommer att sjunka med 2 800 kronor i månaden på grund av regeringens energipolitik. När man nu gör denna utbyggnad av vindkraft påverkas naturligtvis människors livsmiljö. Då hjälper det inte och räcker det inte att statsrådet säger i sitt svar: "Jag avser därför att fortsatt följa frågan noga." Det betyder ingenting, fru talman. Det som verkligen skulle kunna få betydelse för de människor som nu påverkas av vindkraftsutbyggnaden är att regeringen är öppen, transparent och ärlig och säger: Låt Boverket vara den nationella myndighet som hjälper till att vägleda så att människor inte får sin livsmiljö förstörd! När det gäller psykosocial hänsyn kan det handla om den som bor utefter kusten i Gävle och som inte vill att de ska se ut som ett Liseberg. Man har bosatt sig vid havet för att man vill höra vinden. Man vill se mörkret. Man vill se horisonten. Man vill alltså inte se ett tivoli. Det kan handla om den som bor i Hedesunda utanför Gävle och som har valt att bo ute i skogen för att man vill bo nära naturen. Om man hade velat bo bredvid Liseberg eller Gröna Lund hade man rimligtvis flyttat dit. Människor är alltså upprörda och uppgivna. De känner sig överkörda. Det vore en trygghet om det fanns en instruktion till alla kommuner i Sverige från Boverket, som är regeringens expertmyndighet. Att man inte har gjort detta skulle till exempel kunna bero på att man befarar att det skulle försvåra en vindkraftsutbyggnad. Men jag menar att människan måste gå först i det här. Människor måste kunna bo i hela Sverige utan att riskera att få sin närmiljö förstörd, precis som energiministern, som inte vill ha vindkraft i Nacka.

Fru talman! Jag vill ta upp det kommunala vetot. Jag förstår att det kommer en förändring, men kommer förändringen att bli den som Per Bolund hotar med? Låt oss säga att en kommun i ett tidigt skede tar ställning för att man ska bygga vindkraft. Sedan blir det val, och detta blir en valfråga. Efter valet byter man regim, oavsett om det är rött eller blått, i en kommun. Den nya regimen vill inte ha detta. De gör ett yttrande om att de inte vill ha någon vindkraft. Vad kommer att gälla då? Det är ju kommunal demokrati att väljarna väljer de politiker de vill ha, och vissa frågor är känsligare än andra. Det är också, tycker jag, anmärkningsvärt att regeringen går fram med förslag om att förenkla för vindkraftsutbyggnad när man försvårar för allt annat, exempelvis för Cementa. Nu har regeringen tagit beslut om att det får vara kvar en kort tid. Men man har en krånglig miljöbalk som gör det nästan omöjligt för många företag att etablera sig. Detta vill man inte göra någonting åt. Att reformera miljöbalken är fullständigt nödvändigt. Det är en hygienfaktor, anser jag. Om vi ska ha ett fungerande näringsliv och skapa nya riktiga jobb måste man förenkla den. Den är alldeles för krånglig. Vissa etableringar tar 12-15 år, och då är affärsidén kanske redan död. Jag tror att statsrådet förstår det här, men jag måste ändå fråga, för jag tycker att det här är viktigt.

Fru talman! Det är väl naturligt att man ställer den här frågan till ett nytt statsråd som kommer in med ny energi, ansvarar för bostadsfrågor och rimligtvis borde vara intresserad av att en vindkraftsutbyggnad kan ske på ett sådant sätt att det som hände i Pajala inte händer. Jag förstår att ministern inte tar del av Sveriges Televisions nyheter i Norrbotten, men jag som före detta norrbottning läser ofta Norrbottensmedier. "Vindkraftsparken förändrade Pajalafamiljens liv - tvingades lägga ner camping. Ett 30-tal vindkraftverk förändrade familjen Henrikssons liv i byn Kulmungi, söder om Pajala, radikalt. De har lagt ned sin vildmarkscamping, fått betala över hundratusen kronor för nya fönster och sett djurlivet runt gården minska. Enda gången det är tyst, och man kan sitta på husets stora veranda, är när det är vindstilla, säger Anders Henriksson. Anders och hans familjs gård ligger närmast Maevaara vindkraftspark med ett 30-tal vindsnurror. Under 17 år drev han en vildmarkscamping med hästridning. Men när vindkraftverken monterades upp la han ner företaget." Fru talman! Man kan tycka att Lars Beckman är en jobbig typ som ställer samma fråga tre gånger. Jag förstår det. Men Lars Beckman står på den lilla människans sida. Lars Beckman står på samma sida som den som har sitt hus i Pajala och får sitt liv förstört. Jag förstår att det är långt från Stockholm och Rosenbad upp till Pajala. Jag förstår det. Men jag förstår inte varför en nytillträdd bostadsminister inte vill ställa sig på människans sida i stället för på utbyggnadens. Jag är alltså för vindkraft, vill jag bara säga. Jag är för alla energislag. Men jag är inte för att man förstör människors liv. Jag är inte för att den som har sitt hus i Söderhamns skärgård ska få bo mitt i ett tivoli. Jag är inte för att de som bor i skogen i Hedesunda utanför Gävle och som har valt att göra det för att de vill bo i naturen ska behöva bo som på Gröna Lund. Då menar jag att det är direkt oansvarigt av regeringen att inte ge ett uppdrag till sin egen expertmyndighet att beakta hur man ska kunna göra med vindkraftsutbyggnaden för att det här som hände familjen i Pajala inte ska hända igen. Om ministern tar en liten stund och googlar i kväll kommer han att se att berättelsen från Pajala inte är den enda. Det är någonting som inte funkar med Naturvårdsverkets vägledning till kommunerna. Om det hade fungerat, fru talman, skulle inte så många människor runt om i Sverige fått sina liv påverkade i så negativ bemärkelse som de har fått. Jag utgår från verkligheten. Verkligheten är liksom en bra utgångspunkt när man är riksdagsledamot i stället för att utgå från något önsketänkande. Verkligheten är alltså att det nu sker en utbyggnad som påverkar väldigt många negativt. Det må vara så att ministern har full tilltro till Naturvårdsverket och hur det funkar där, men svara då på frågan hur den här familjen i Pajala eller någon annan familj i Sverige - det finns exempel i vartenda län där vindkraftsutbyggnad skett - har fått sina liv förstörda om det här nu fungerar. Om det fungerar så väl som ministern säger och Lars Beckman är så jobbig och har ställt den här frågan tre gånger, hur kan då så många människor ha fått sina liv förstörda? Det är väl rimligt att man, om man får samma resultat om och om igen, måste göra en förändring! Regeringen har en expertmyndighet för detta. Tänk att vara statsråd i Sveriges regering och kunna ge ett uppdrag till Boverket och säga: Se till att detta som hände familjen i Norrbotten, eller en familj någon annanstans, inte händer igen! Det är därför jag ställer den här frågan. Statsrådet kommer att få möjlighet att debattera den här frågan många fler gånger om statsrådet inte agerar.

Fru talman! Jag har full respekt för att statsrådet inte läser Gefle Dagblad, men om statsrådet hade gjort det hade han läst min partivän Pekka Seitolas artikel med rubriken "Vi Moderater vill ha mer vindkraft". Den publicerades i går, och jag har själv skrivit under liknande artiklar. Fru talman! Moderaterna i Gävleborg säger precis så: Bygg långt bort i havet så att det inte syns. Det är kärnan i den härliga demokratin, i det kommunala självstyret. I den kommunala demokratin säger Moderaterna i Gävleborg: Bygg ut i havet så att vi slipper se! Så säger våra lokalpolitiker. Jag säger: Man ska gärna bygga, men det ska också vara konkurrensneutralt så att vi inte ser subventioner. Jag tycker att ministern ska gå hem och läsa Pekka Seitolas och Anders Fogeus debattartikel i Gefle Dagblad. Det är en utmärkt debattartikel. Rubriken är alltså "Vi Moderater vill ha mer vindkraft". Så argumenterar man för att den vackra fina kusten inte ska förstöras utan att havsbaserad vindkraft ska byggas. Pekka Seitola, Anders Fogeus och jag själv har skrivit jag vet inte hur många debattartiklar på det temat: Bygg havsbaserad vindkraft. Sedan kan andra moderater komma fram till andra saker. Det är demokrati. Nu handlar inte den här interpellationen om havsbaserad vindkraft, utan i den här interpellationen ställde jag tre enkla och raka frågor. Huvudfrågan var: Avser den nya bostadsministern att ge ett uppdrag till Boverket, den egna expertmyndigheten, att vägleda hur en vindkraftsutbyggnad avseende buller, psykosocial livsmiljö eller andra faktorer ska ske så att det inte blir negativ påverkan på de närboende? Svaret efter interpellationsdebatten är: Nej, det tänker inte det socialdemokratiska statsrådet göra. Jag beklagar det, fru talman. Jag lider med de människor som nu påverkas av vindkraftsutbyggnaden, som får sina liv förstörda. Jag beklagar det.